Fru talman! Elver Jonsson har frågat mig om regeringen överväger åtgärder som skulle kunna förhindra övergrepp i framtiden mot flickor av jämnåriga pojkar. Elver Jonsson hänvisar till tidningsuppgifter, enligt vilka var tredje skolflicka blir våldtagen av jämnåriga pojkar. Uppgifterna avser ett visst skolområde, men skoldirektören som intervjuats säger att siffrorna skulle kunna vara tillämpliga för hela landet. Elver Jonsson önskar därför få ett klarläggande av om uppgifterna från Norrköping och Uppsala är sanningsenliga och om situationen är likartad på flera orter. Han anför vidare att det i så fall är angeläget att åtgärder vidtas som kan förbättra situationen. Eftersom Elver Jonsson har ställt frågan till mig vill jag först framhålla att vi har stränga straffbestämmelser mot såväl våldtäkt som andra former av sexuella övergrepp. Så sent som i förra veckan beslöt riksdagen också om ytterligare skärpningar, som bl.a. tar sikte på övergrepp som riktar sig mot barn. Låt mig emellertid säga att sexuella övergrepp mot barn och ungdomar är ett område där vi länge haft alltför dåliga kunskaper om problemens omfattning, karaktär och skadeverkningar. Under senare år har det dock skett klara förbättringar i det hänseendet. Bl.a. har Brottsförebyggande rådet genomfört en omfattande kartläggning av sexualbrott mot barn i ett projekt som pågick under tiden 1985--1991. Resultatet av arbetet har redovisats i flera rapporter och promemorior (bl.a. BRÅ-PM Vid sidan om projektet har BRÅ på grundval av två offerundersökningar, som utfördes 1989, beräknat att andelen flickor som utsätts för sexuella övergrepp före 18 års ålder antagligen inte överstiger 11 %. De uppgifter som Elver Jonsson refererar till står således inte i överensstämmelse med dessa resultat. Det är givetvis angeläget att vi får en fortsatt diskussion om tillförlitligheten av olika undersökningar och om hur resultaten av dessa bör tolkas. När det gäller att förebygga sexuella övergrepp inom ungdomsgrupper har vi alla ett stort ansvar för att förmedla och hävda de normer som måste upprätthållas i umgänget mellan könen. Familjen och skolan har här en avgörande betydelse. Det är då också viktigt att det finns lättillgänglig och tillförlitlig information om problemen med sexuella övergrepp och de skadeverkningar övergreppen kan medföra. Jag kan här nämna att BRÅ nyligen framställt en skrift som ger sådan information och som inte bara riktar sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med barn utan också andra vuxna som har barn i sin närhet.

Fru talman! Jag kan då som kommentar till det senaste Elver Jonsson sade berätta att jag i förra veckan höll ett tal på detta tema i samband med ett stort seminarium på polishögskolan. Jag höll i höstas ett tal på samma tema. Båda dessa tillfällen var väl bevakade av massmedia, så i varje fall jag själv har i efterhand kunnat se att budskapet inte bara nådde dem som var närvarande utan även andra. Jag tycker att det finns skäl att ta upp det som sades i den artikel som jag utgår ifrån att vi båda har som underlag. Det är en artikel i Aftonbladet från den 12 mars. En skoldirektör och en barn och ungdomspsykiater uttalar att de som det bästa botemedlet ser mer diskussioner om sex och samlevnad mellan ungdomar och vuxna. Där kan vi från den offentliga sidan medverka på olika sätt. Ett sätt att medverka är det informationsmaterial om sexualbrott mot barn som i år har kommit från brottsförebyggande rådet.

Från länsstyrelsen i Stockholm har föreslagits att länsstyrelsen eller länsarbetsnämnden som ett led i kampen mot arbetslösheten som en försöksverksamhet skulle få disponera 1 miljard kronor att låna ut till offentliga investeringar som ger sysselsättning. Staten skulle garantera lånen, och lånebeloppet skulle täcka halva investeringskostnaden. På så vis skulle 5 000 arbetslösa få jobb och kostnaden för kontantstöd för dem försvinna. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta ekonomiskt fördelaktigt. Avser arbetsmarknadsministern att föreslå att den angivna försöksverksamheten i Stockholms län får genomföras?

Enligt AMS kommer den öppna arbetslösheten i sommar att nå 6 % och nästa sommar 7 %. Arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund har förklarat att regeringen skall se till att arbetslösheten blir klart lägre än så. Avser statsrådet att acceptera socialdemokraternas förslag att satsa 780 milj.kr. på tidigareläggning av kommunala investeringar för att förhindra att arbetslösheten stiger till 6 %?
Enligt AMS kommer den öppna arbetslösheten i sommar att nå 6 % och nästa sommar 7 %. Arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund har förklarat att regeringen skall se till att arbetslösheten blir klart lägre än så. Avser statsrådet att acceptera socialdemokraternas förslag att satsa 425 milj.kr. på kompetensutveckling inom tillverkningsindustrin för att förhindra att arbetslösheten stiger till 6 %?